Herr talman! Får också jag lov att sätta betyg på herr Andersson: bedrövligt! Socialdemokratisk politik visar i handling vad den duger till. Vi har inte haft chansen att själva visa vad vår politik duger till, men vi har ett klart alternativ som skulle innebära en betydligt gynnsammare utveckling för Sverige.

Herr talman! Utskottsbetänkandet behandlar tre olika frågor inom det studiesociala området. Jag skall i mitt anförande begränsa mig till att kommentera en av dessa tre frågor, nämligen gymnasieelevernas resor. I proposition nr 129 föreslås ett förändrat system för resetilläggen till - Nr 162 gymnasieeleverna. Föredragande statsråd föreslår att de medel som i budgetpropositionen avsatts till resetillägg omvandlas till ett riktat statsbidrag till länshuvudmännen och att dessa också får ansvaret för gymnasieelevernas resor. Som skäl till förändringen anges att nuvarande system och regler har skapat administrativa problem och varit svåra att tillämpa. Utskottsmajoriteten har ställt sig bakom de föreslagna förändringarna. I motion 2354 av Kerstin Göthberg m.fl. har vi från centerns sida föreslagit ett annat och bättre system för hur gymnasieelevernas resor skall organiseras. Vid behandlingen i utskottet har också moderaternas ledamöter ställt sig bakom vårt förslag. Vi föreslår att nuvarande medel omvandlas till ett riktat bidrag till primärkommunerna och att också ansvaret för resorna läggs på dessa. En omläggning med den inriktningen har flera fördelar i förhållande till det system som föreslås i propositionen. Jag skall redovisa några. Kommunerna har i dag ansvaret för grundskoleelevernas resor. På skolkontoren och i rektorsområdena finns en fungerande organisation för planering, samordning och upphandling av skolskjutsar. Delar av skolskjutsverksamheten har inordnats i den kommunala trafikplaneringen, och framför allt på landsbygden har vissa linjer anpassats till skoltiderna. En viss samordning av resorna för grundskoleoch gymnasieelever sker redan i dag. Det är enligt vår mening angeläget att denna samordning ökar. En sådan samordning skulle främjas om stödet fick formen av ett riktat statsbidrag till kommunerna. Dessa kunde då göra en gemensam planering och upphandling av samtliga elevresor, vilket skulle ge ökade möjligheter till lokala anpassningar och alternativa lösningar, till gagn för de enskilda eleverna. Vårt förslag har därför en klar fördel framför regeringsförslaget för de elever som inte kan utnyttja länshuvudmännens kollektivtrafikservice. Dessutom blir sedvanliga kommunala likställighetsprinciper tillämpliga, vilket skulle innebära hel kostnadstäckning för elever som bor vid sidan av kollektivtrafiksystemet. Vårt förslag tillgodoser därmed de synpunkter som framförs i motion 2360 av Ingrid Sundberg. Här finns, som vi ser det, samhällsekonomiska vinster att göra genom en samordning. En överflyttning av ansvaret för resorna till kommunerna föreslogs på sin tid också av studiestödsutredningen. Vad innebär då utskottsmajoritetens förslag för länstrafikbolagen? Såvitt jag kan förstå innebär förslaget att länstrafikbolagen får en ny arbetsuppgift, för vilken man varken har erfarenhet eller någon organisation. Förmodligen måste man bygga ut sin administration för att klara den nya uppgiften. Såväl i propositionen som i utskottsbetänkandet talas det om administrativa vinster för länsbolagen. Vari de här vinsterna består har vi svårt att se av det nu framlagda förslaget. Risken är uppenbar att det blir tvärtom. I praktiken blir det naturligtvis så att länstrafikbolagen får ta skolkontoren och skolorna till hjälp för att kunna klara den nya uppgiften. Det är på skolorna man kan överblicka resbehoven och klara samordningen. Vi är då tillbaka vid utgångspunkten för vårt förslag, att det hade varit enklare att flytta ansvaret direkt till primärkommunerna utan att ta omvägen över 143 länshuvudmännen. Då hade vi fått ett system som varit enkelt för alla inblandade parter, inneburit ett bättre utnyttjande av befintliga samhällsresurser och varit bra för elever som bor vid sidan av den linjebundna trafiken. Herr talman! Jag vill yrka bifall till den gemensamma center-moderatreservation som finns i detta betänkande.

Herr talman! Huvudinriktningen när det gäller arbetet med att förbättra och förenkla reglerna för gymnasieelevernas resor har hela tiden varit att man velat lägga över ansvaret på kommunerna. Redan 1972 togs detta upp av glesbygdsutredningen. Studiestödsutredningen föreslog på sin tid att kommunerna skulle ansvara för både resor och inackordering för gymnasieeleverna. Kommunalekonomiska utredningen fick senare detta på sin lott och ansåg att kommunerna kunde göra detta, utan särskild kompensation, inom ramen för ett förbättrat skatteutjämningsbidrag. 1978 fick studiestödsutredningen tilläggsdirektiv om att man med förtur borde komma med ett konkret förslag om ett sådant överförande till kommunerna. Regeringen fick det begärda förslaget i december månad 1978. Sedan hände ingenting på några år. Då hade ju Rune Backlunds parti ett visst ansvar för kanslihuset. Man tog upp frågan i överläggningarna med kommunerna några gånger, men man kunde inte komma överens om ersättningen. Regeringen ville nämligen inte att någon särskild ersättning skulle utgå. Detta borde kommunerna klara ändå, sade man. Frågan har sedan aktualiserats av både CSN och Kommunförbundet, eftersom reglerna om resetillägg blivit otidsenliga och svåra att tillämpa i takt med att den lokala och regionala kollektivtrafiken byggts ut. Efter ingående förhandlingar mellan regeringen, de båda kommunförbunden och länshuvudmännen har man nu lyckats komma överens om ett system som innebär att ansvaret för gymnasieelevernas resor förs över till länstrafikbolagen och att ett riktat statsbidrag betalas ut för detta. Utgångspunkten är att ingen skall få sämre resemöjligheter och att kostnadsfördelningen mellan stat och kommun skall vara oförändrad. Denna överenskommelse vill nu centern och moderaterna riva upp. Centern brukar ibland ta åt sig äran av att länstrafikbolagen har kommit till. Min fråga måste då bli: Litar ni inte på dessa länstrafikbolag? Centern brukar också hårt kritisera onödig byråkrati. Varför vill ni då behålla nuvarande krångliga regler under ytterligare en tid och därefter införa ett system med statsbidrag till kommunerna, som sedan i sin tur betalar ut samma pengar till länstrafikbolagen? Det finns inga hinder i propositionens förslag för en lokal samordning med t.ex. grundskolans skolskjutsar. Tvärtom uppmuntras en sådan samordning, eftersom huvuduppgiften är att ordna resan och inte, som nu, att ersätta redan inköpta biljetter. Alla inblandade parter är överens om att detta nya system bör införas fr.o.m. den 1 juli i år. Det är bara centern, och på senaste tiden också moderaterna, som vill ha något annat. Hur kommer det sig för resten att man så radikalt har ändrat uppfattning i frågan?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 Utskottet tillstyrker detta, eftersom det är praktiskt omöjligt att genomföra det tidigare. Vi måste avvakta just förskjutningen mot förebyggande verksamhet innan vi kan avskaffa ersättningen från sjukförsäkringen, vilket förslaget innehåller bestämmelser om. Dessutom har vi nyligen tagit beslut om obligatoriskt medlemskap i studentkårerna, vilket är en viktig förutsättning för den nya organisationen. På vissa orter har man kommit långt i förändringsarbetet, men tyvärr inte överallt. Därför kan vi inte införa de nya reglerna om statsbidrag förrän budgetåret 1985/86. Ytterligare en intressant fråga som berörs i betänkandet är ett bemyndigande till regeringen att besluta om högre premier än nu vid frivillig förtida återbetalning av studiemedel. Systemet med högre premier kommer att tillämpas på prov under hösten, och vi får se om det kan innebära en snabbare återbetalning av lånen.
Herr talman! Lena Öhrsvik ställde i sitt anförande ett par frågor till mig om länstrafikbolagen. Hon undrade om vi inte litar på dem. Visst litar vi på länstrafikbolagen, men de skall naturligtvis i första hand syssla med det som är deras huvuduppgift, dvs. att organisera linjebunden trafik i de olika länen och att samordna befintliga linjer. Här vill regeringen på länstrafikbolagen lägga en uppgift som i dag bevisligen sköts på ett utomordentligt bra sätt ute på skolorna. Där har man kunskap om grundskoleelevernas resor, och det är inga problem att fullfölja den planeringen även för gymnasieeleverna. Man kan naturligtvis klara en samordning mellan grundskolan och gymnasieskolan och göra en upphandlinglokalt. På det sättet behöver det inte byggas upp någon ny administration eller någon ny organisation på länstrafikbolagen. Såvitt jag kan förstå, efter att ha läst utskottsbetänkandet och propositionen, är huvudmotivet för förändringen att man skall göra administrativa vinster. Det tycker inte vi att man gör med det förslag som har presenterats i propositionen. Det är anledningen till att vi har föreslagit vårt system — att kommunerna skall ta huvudansvaret.
Herr talman! Det vore bra om kommunerna kunde få huvudansvaret, för det var ju tanken från början. Men man har inte hittat något bra system, och man har inte kunnat komma överens. Nu har vi alltså fått en överenskommelse där Kommunförbundet, Landstingsförbundet och länshuvudmännen är överens. De har åtagit sig att införa det här nya systemet från den 1 juli, och det kan ju inte vara alltför stora fel på det, eftersom man tror att det skall kunna fungera. Rune Backlund sade själv att länstrafikbolagen har till huvuduppgift att organisera trafiken. Just det, vi vill alltså förändra och förenkla gymnasieelevernas resor, så att det skall handla om att ordna själva resan. Nu får däremot eleverna själva lägga ut pengar för att i efterhand få tillbaka pengarna. Vi vill alltså att man skall ansvara för att eleverna verkligen kommer till skolan och att statsbidraget blir schabloniserat och fördelat till länstrafikbolagen. Det måste ju bli en administrativ vinst med detta, Rune Backlund. För det första har man ingen individuell prövning, och för det andra fördelar man pengarna till 26 länshuvudmän i stället för till 280 kommuner.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt Lena Öhrsvik när hon säger att man kan göra administrativa vinster, om det här förslaget genomförs. Länstrafikbolagen kommer ju att få handlägga ärenden angående ett antal elever, vilkas resor man inte kan klara inom ramen för den linjebundna trafiken. De här eleverna måste man ju antingen erbjuda andra resformer eller ge kontanta bidrag. Jag bedömer att det kommer att vara mycket svårt för länstrafikbolagen att överblicka samtliga resor inom ett helt län och att klara samordningen. Därför blir man tvungen att lita på skolorna och skolkontoren. Då kommer vi fram till slutsatsen att där funktionerna finns i dag klarar man också de här uppgifterna bäst, dvs. att svara för samordningen och göra de nödvändiga utredningarna.

Herr talman! I proposition 1982 86, vilket föreslås i propositionen. På de orter där en välutvecklad verksamhet redan finns borde man redan från budgetåret 1984 85. det sammanhanget berörs i förbigående de studiehjälpsberättigade elever som bor och studerar utomlands. Handläggningen av ärenden som rör dessa elever skall även i fortsättningen skötas centralt av centrala studiestödsnämnden . I samband med den 16-procentiga devalveringen har dessa elevers studiemedel urholkats mycket påtagligt. I många fall har de svårt att över huvud taget klara sin försörjning. Anledningen till att eleverna studerar utomlands är i allmänhet att den aktuella utbildningen inte finns i Sverige. Det är därför speciellt angeläget att se till att eleverna inte måste avbryta sin utbildning på grund av devalveringens effekter. CSN bör i fortsättningen speciellt uppmärksamma dessa elevers situation. Herr talman! Jag vill med hänvisning till vad jag här anfört yrka bifall till den av Jörgen Ullenhag och mig undertecknade motionen 2368 och också yrka bifall till reservationen — moment 3 — från centerpartister och moderater angående resetillägg för gymnasieelever.
Herr talman! Jag vill säga några ord till Kenth Skårvik med anledning av folkpartiets motion. För det första vill jag yrka avslag på motionen. I början av mitt tidigare anförande tog jag upp några argument. Vi ville gärna att statsbidragssystemet skulle kunna träda i kraft tidigare, men det är praktiskt omöjligt att ha ett statsbidragssystem som bara gäller för vissa orter. Man har inte hunnit lika långt på alla orter, och vi måste få den här förskjutningen av verksamheten mot den förebyggande vården, innan vi kan ha det nya statsbidragssystemet, som alltså inte innehåller någon ersättning från sjukförsäkringen. Det är alltså praktiskt taget omöjligt. Man har vid beredningen av ärendet försökt att finna en lösning, men det har inte lyckats. När det gäller den andra delen av motionen, som handlar om studiemedel och studiebidrag, vill jag säga att det var litet oklart vad folkpartiet egentligen menade. Om man menade studiebidraget till gymnasieelever som studerar utomlands, vill jag framhålla att det har mycket liten omfattning. Det är alltså bara grundbidraget på 275 kr. per månad det gäller. Det påverkas inte särskilt mycket av devalveringens effekter. När det gäller resetillägg, som också kan utgå till gymnasieelever, får man redan nu den faktiska kostnaden ersatt. Då har devalveringens effekter räknats in i den ersättningen. Om det gäller elever med studiemedel, kan jag tala om att vi nyligen har behandlat den frågan i ett tidigare betänkande. I det framkommer att CSN har tagit hänsyn till dessa faktorer i sin bedömning vid begäran om extra studiemedel. CSN har blivit generösare på den punkten, och därmed har man löst åtminstone en del av problemen. Men det var, som sagt, litet svårt att veta vad folkpartiet syftade på. Om ni har avsett studiehjälpsberättigade gymnasieelever, så är den frågan också löst genom att CSN redan tar den hänsynen.
Herr talman! Jag tackar för det svaret. Jag tycker ändå att det borde finnas en möjlighet att börja redan 1984/85. Det finns ju trots allt, som vi säger, en del verksamheter som borde kunna startas om man tittar på det här ordentligt. För dem som kan komma i gång med det här och kan få det att fungera från det årsskiftet betyder det väldigt mycket. När det gäller gymnasieeleverna i utlandet och deras studieresor tror jag att, även om det bara är ett fåtal som är berörda av detta, devalveringens effekter är sådana att vi inte får se problemet storskaligt, utan tänka på de små i sammanhanget.

Herr talman! Jag skall säga några ord till försvar för Gunnar Biörcks i Värmdö motion, som finansutskottet har behandlat i samband med behandlingen av anslag för budgetåret 1983/84 till riksgäldskontoret. Där finns en sak som vi inte instämmer i när det gäller Gunnar Biörcks förslag, och det är att man skulle kalla riksgäldskontoret för statsskuldskontoret — även om det vore följdriktigt eftersom man talar om statsskuld och statsskuldsväxlar. Men vi fyra moderater i finansutskottet är faktiskt i det avseendet mer konservativa än Gunnar Biörck och tycker att vi skall behålla den fina benämningen riksgäldskontoret; och varför inte också fortsätta att säga riksgäldssedlar och riksgälden i stället för statsskulden? Annars kanske snart nog något ljushuvud här i riksdagen kommer att föreslå att vi skall kalla riksdagen för statsdagen. Det är inte så lämpligt, och då kanske någon tycker att vi skall kalla den för nationaldagen i stället. Men det har vi redan fått en — den .6 juni, som bekant. Därför är det bäst att bibehålla termen riksdagen. Gunnar Biörcks motion förekom redan budgetåret 1980/81 och avstyrktes då på ett mycket arrogant sätt av finansutskottets majoritet. Det har Gunnar Biörck redan bemött mycket elegant i stället för arrogant. Vad Gunnar Biörck föreslår är att man skall ha ändrade regler för riksgäldskontorets upplåning i utlandet och att man skall skriva in de ändamål för vilka lån, särskilt utländska sådana, får resp. inte får upptas i enlighet med vad som har anförts i motionen. Han tycker att det behövs bindande bestämmelser om att riksgäldskontoret inte får ta upp lån för konsumtionsändamål utan endast som förr i tiden för förmodat produktiva investeringar. Det där har finansutskottets majoritet inte velat gå med på utan man bemöter det. Och det gör man med en underbar inledning i sin argumentering som jag inte vill undanhålla de närvarande, ifall ni inte har läst det. Där får ni nämligen en utomordentligt viktig upplysning till att börja med: ”Upplåningsbehovet för att finansiera underskottet uppkommer genom att statsbudgetens inkomster inte räcker till för att finansiera utgifterna.” Nu vet ni det, om ni inte har tänkt på det tidigare. Sedan har man ett underligt resonemang. Man säger att inkomsterna inte är specialdestinerade till särskilda utgifter, och att då ställa särskilda krav på upplåningen att avse vissa utgiftsändamål skulle innebära att också inkomsterna i övrigt måste knytas till vissa utgifter. Man påstår att budgeten därmed skulle behöva uppdelas i flera specialbudgetar. Men så är det inte. Det går faktiskt mycket bra att specialdestinera. Som bekant försöker man nu finansiera skatteomläggningen genom att höja skatten på viss energi, bl.a. bensin. Avsikten är att den höjningen skall användas för att täcka skatteomläggningens kostnader budgetåret 1983/84. Inte heller är det fråga om att dela upp budgeten i flera specialbudgetar. Vad Gunnar Biörck begär är ingenting annat än att vi skall återgå till den tidigare ordningen när vi delade upp budgeten i en driftbudget och en kapitalbudget. Poängen med det var just att driftbudgeten skulle finansieras med skatter eller inkomster, medan kapitalbudgeten skulle finansieras genom upplåning. Kapitalbudgeten avser ju investeringar, och det finns ingen anledning i världen att finansiera investeringar med skatter. Men det var det som Gunnar Sträng ville. Det var han som slog ihop allt i en enda totalbudget. Då kunde han nämligen säga att totalbudgeten givetvis måste balanseras. Han fick då ett utsökt tillfälle att höja skatterna upp till 100 96 av totalbudgeten. Så det var effektivt när det gällde att höja skattetrycket i Sverige. Vad Gunnar Biörck begär är alltså att man återgår till den tidigare ordningen att konsumtionsutgifter finansieras med skatter och avgifter och kapitalutgifter med upplåning. Det är inte alls märkvärdigt att göra det. Utskottsmajoriteten talar om att det skulle på ett avgörande sätt begränsa statsmakternas handlingsfrihet att använda statsbudgeten som medel för finanspolitiken. Det är inte alls så.

Så blygsam är vår begäran, herr talman, och därför yrkar jag bifall till reservationen under punkt 1 som gäller riksgäldskontorets förvaltningskostnader.

Herr talman! Hugo Hegeland har älskvärt försökt klargöra för kammaren vad det här egentligen rör sig om, men eftersom man under min frånvaro förra veckan ändå hade antecknat mig i ärendet skall jag be att som motionär få säga några ord. Det referat finansutskottet ger av motion 1982/83:219 är kanske något ensidigt. Vad jag i min motion föreslagit är helt enkelt en uppföljning av en skriftlig dialog mellan mig och finansutskottet sedan två år tillbaka. 1981 motionerade jag nämligen om formerna för finansiering av statens utgifter, en motion som av det dåvarande finansutskottet i dess betänkande 1980/81:21 bestods en mycket utförlig och intressant behandling, till vilken jag knöt an i kammaren. Jag skall be att få återge något litet av det, som jag nu har följt upp i årets motion. Dåvarande finansutskottet ansåg att ”motionärens inventering av grundlagsmässiga regler rörande statsbudgetens balansering” skulle representera ”en bristande tilltro till statsmakternas vilja och förmåga att av egen kraft sätta gränser för statsutgifternas stegring och att vid varje tillfälle finna en rimlig avvägning mellan inkomster och utgifter”. Ehuru utskottet sade sig ”i och för sig ha förståelse härför” uttryckte det dock ”för sin del tilltro till riksdagens förmåga att fatta beslut som vänder utvecklingen” och föreslog därför riksdagen att lämna motionen ”utan ytterligare åtgärd”. Detta var den 10 mars 1981, för något mer än två år sedan. Sedan dess har tyvärr varken riksdagen eller någon regering ”fattat beslut som vänder utvecklingen”. Man hari stället fortsatt i tangentens riktning. Tidpunkten för någon ”ytterligare åtgärd” synes därför snabbt nalkas. Denna omständighet har föranlett mig att återvända till problemet med vår stora och växande utlandsupplåning. I höstens allmänpolitiska debatt tog jag åter upp detta problem, detta så mycket mer som man inom USA:s kongress — trots en mycket mindre oroande finansiell situation än vår — ägnat stort intresse åt möjligheten att i konstitutionella former begränsa den statliga skuldsättningen. Det föresvävade mig därvid att man i vårt land skulle kunna gå fram på en annan väg än genom en grundlagsändring. Riksdagen beslutar ju om den för riksgäldskontoret gällande instruktionen. Denna innehåller i sin 4§ en bestämmelse om de uppgifter för vilka detta kontor får ta upp lån, och dessa är redovisade i finansutskottets betänkande 1982/83:43. Det skulle inte vara formellt omöjligt att där införa ändamålsbestämmelser som skulle kunna begränsa den utländska upplåningen. Finansutskottets majoritet avböjer nu detta förslag under hänvisning till riksdagens avvisande inställning till specialdestinering av inkomster. Jag vill ansluta till vad Hugo Hegeland nyss sade, att utskottet gör detta trots att man just nu från socialdemokratiskt håll är i full färd med att specialdestinera inkomster till fonder av skilda slag, existerande och ännu icke existerande. Endast moderaterna har varit beredda att betrakta den växande utländska upplåningen som ett problem, som inte kan sopas under mattan, utan som kräver att man går i närkamp med det, för vår egen skull och för våra barns som skall betala tillbaka lånen. Jag är tacksam för den markering som den moderata reservationen innebär, vilket för framtiden kommer att visa vilka som känner ett ansvar för att hålla den svenska utlandsskulden, som ju dessutom nu är ytterligare ökad genom devalveringen, under kontroll och vilka som fortsätter att vara obekymrade om den. På den tiden då vi ännu inte hade en utlandsskuld på 100 miljarder — och den tiden är ju inte så avlägsen — lät ordet ”riksgäldskontoret” gammaldags och pampigt, och det gör det tydligen fortfarande för Hugo Hegeland. Denna glans består även för dem som inte har gjort klart för sig vad det egentligen rör sig om. Gäld betyder ju skuld, och en av våra främsta skalder, Carl Michael Bellman, tillbragte en del av sitt liv på gäldstugan eller bysättningshäktet. Riksgäldskontoret betyder på modern svenska ”statsskuldskontoret”, och kanske borde vi börja tänka i de termerna, när vi talar om detta i och för sig förtjänstfulla kontors verksamhet. Det är en historisk ironi att detta kontor tillkom år 1719 med uppgift att ”likvidera statens skuld och inlösa mynttecknen”. Dagens uppgifter är tyvärr precis de motsatta: att öka statens skulder. Herr talman! Jag tror det är ganska många ii vårt land som nu är på det klara med att så här kan det inte få fortsätta. Om man inte vill följa den moderata reservationen, får väl finansutskottets majoritet besvära sig med att anvisa andra framkomliga vägar.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 51 behandlas två propositioner och en rad motioner av ganska skiftande innehåll. Det finns tre reservationer fogade vid betänkandet, och de är också av skiftande innehåll. Jag skall gå igenom dem kortfattat i tur och ordning och motivera reservanternas ställningstaganden. grund för förslaget i proposition 144 ligger en promemoria från brottsförebyggande rådet, BRÅ. Vid remissbehandlingen har den promemorian blivit föremål för stark kritik från många remissinstanser, och reservanterna har upptagit en del av de kritiska synpunkterna. Men därutöver har propositionen gått längre än förslaget i BRÅ:s promemoria, och därigenom har våra invändningar kommit att gå utöver remisskritiken. Sammanfattningsvis kan man säga att det föreliggande regeringsförslaget har så många svagheter att det inte bör läggas till grund för lagstiftning, utan frågan bör prövas på nytt, förslagsvis genom kapitalvinstkommittén eller i annat lämpligt sammanhang. Den andra reservationen rör ombildning av bostadsförening till bostadsrättsförening. Den anknyter till en motion av Kerstin Ekman och Olle Grahn och handlar om vissa beskattningseffekter då en bostadsförening omvandlas till en bostadsrättsförening. Frågan har behandlats av 1978 års bostadsrättskommitté, som pekade på möjligheterna att skapa författningsenliga förutsättningar att genom ett förenklat förfarande bringa föreningens stadgar i överensstämmelse med bostadsrättslagen. Kommittén avstod från att lägga fram förslag, eftersom den ansåg att det krävdes en mer ingående analys av de associationsrättsliga bestämmelserna. Utskottets majoritet har i sin skrivning uttalat att man har den uppfattningen att en eventuell lösning av problemet bör eftersträvas i den riktning som kommittén har tänkt sig, men man yrkar avslag på motionen. Reservanterna har velat gå ett litet steg längre och menar att man genom ett tillkännagivande till regeringen bör kunna föra frågan snabbare till en lösning. Alla parter tycks vara överens om att detta är någonting som bör rättas till och även om i vilken riktning det arbetet bör ske. Därför förstår vi inte att majoriteten inte har velat sträcka sig så långt som till ett tillkännagivande för att få något att hända. Reservation 3 handlar om Alva och Gunnar Myrdals stiftelse. I proposition 166 har föreslagits att tre stiftelser med allmännyttig karaktär skall befrias från inkomstskatt och förmögenhetsskatt, frånsett kommunal inkomstskatt för fastighetsinkomster. Beträffande två av de föreslagna stiftelserna har reservanterna inga invändningar, men beträffande Alva och Gunnar Myrdals stiftelse anser vi att de vanligen tillämpade grunderna för skattebefrielse inte föreligger. Vi grundar vår uppfattning på att riksskatteverket, som har yttrat sig i frågan, har avstyrkt förslaget. Att det avstyrkts redovisas i propositionen, men man redovisar inte varför detta avstyrkande har skett. Reservanterna instämmer i uppfattningen att denna stiftelse är i hög grad allmännyttig men att detta inte räcker, om man skall följa de regler som riksskatteverket hittills har tillämpat. Därför yrkar reservanterna avslag på propositionen i den del som gäller just denna stiftelse. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de tre reservationerna.

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att beröra de olika frågor som behandlas under denna rubrik. Proposition 144 innebär ändringar av realisationsvinstbeskattningen för enskilda, dvs. fysiska personer, vid överlåtelse av aktier och andelar i samband med flyttning utomlands. Utomlands boende fysiska personer skattar enligt nuvarande regler inte i Sverige för reavinst på aktier och andelar. Regeringens förslag grundar sig, som framkommit av tidigare anförande, på en promemoria från brottsförebyggande rådet. Skatteflykt är ju en del av den brottslighet som är svår att komma åt. Regeringsförslaget innebär också att utomlands bosatta fysiska personer skall skatta i Sverige för reavinster på aktier och andelar tio år efter flyttningen. Säljer man aktier eller andelar medan man är bosatt här i landet och sedan bosätter sig utomlands, skall man beskattas här i landet under utflyttningsåret, även om ersättningen inte till någon del blivit utbetald före utflyttningen. Har man flyttat ut före försäljningen, skall också beskattningen äga rum här, om man vid något tillfälle under en tioårsperiod närmast före utflyttningstidpunkten varit stadigvarande bosatt i Sverige. Dessutom föreslås att skattskyldigheten träder i kraft vid avyttringen resp. utflyttningstidpunkten beroende på aktieöverlåtelsen. Moderaterna har i sin reservation nr 1 yrkat avslag på propositionen. Utskottets majoritet är medveten om de likviditetsproblem i fråga om att betala skatterna som kan uppstå för den skattskyldige men menar att vinsterna med förslaget är så stora att det ändå bör genomföras. I motionen påpekas att brottsförebyggande rådets PM var riktad mot fåmansföretag och inte gällde börsnoterade aktier. Utskottsmajoriteten vill framhålla att missbruket är störst beträffande aktier i fåmansbolag men att de börsnoterade inte är undantagna. Eventuella oklarheter om skattskyldigheten när den skattskyldige redan har flyttat ur landet bör tas upp vid revideringen av dubbelbeskattningsavtalen mellan länderna. Utskottet ansluter sig till finansministerns tankegångar i förslaget. Utskottet har övervägt fördelar och nackdelar i regeringsförslaget och har inget att erinra. Herr talman! Jag yrkar således bifall till proposition 144 och avslag på reservation 1 samt motion 2406. I motion 879 och 1170 begärs skärpning av realisationsvinstbeskattningen. Trots att det finns skäl som talar för motionerna i fråga bör man uppmärksamma att skattebelastningen när det gäller aktier har ökats väsentligt. För att undvika en motsatt effekt av en sådan skärpning som föreslås har utskottet avstyrkt motionerna i fråga. I motion 222 föreslås att skattskyldigheten för nya ägare när det gäller fastighetsöverlåtelser flyttas från själva avtalstidpunkten till tillträdesdagen. Utskottet finner ingen anledning att ändra på gällande praxis och avstyrker motion 222. Herr talman! Trots att det finns en förståelse hos majoriteten i utskottet vill man inte sträcka sig så långt som till att tillstyrka motionerna. I linje med utskottets beslut yrkar jag avslag på motionerna och reservation 2. Jag övergår nu till att behandla proposition 166, där tre stiftelser av allmännyttig karaktär föreslås få skattebefrielse för all annan inkomst än inkomst av fastighet. I reservation 3, till förmån för motion 2404, vänder sig moderaterna mot Alva och Gunnar Myrdals stiftelse. Stiftelsen bildades 1981 för att understödja den opinionsbildande verksamheten främst i Sverige vad gäller internationell säkerhet och nedrustning. Tillgångarna består av frivilliga bidrag och bl.a. Alva Myrdals donation av sin andel av fredspriset. Stiftelsens representantskap består av enskilda och organisationer, t.ex. LO och TCO. Utskottet har begärt yttrande av riksskatteverket, och riksskatteverkets uppfattning är att stiftelsen i fråga inte uppfyller de stränga krav beträffande höggradig allmännytta som anges i lagen. Jag skall inte i detta sammanhang framföra argument för varför utskottsmajoriteten instämmer med regeringen i uppfattningen att fredsfrågan främjar statsändamål. Det är ju statsmakterna själva som bestämmer i frågan, eftersom definitionen i lagen inte är lättolkad. Vad jag förstår och hoppas är det inte något politiskt utspel i moderaternas ställningstaganden, utan de grundar sin uppfattning på riksskatteverkets yttrande. Jag är övertygad om att det goda riksskatteverket har tänkt fel i den här frågan. Majoriteten av utskottet anser således att Alva och Gunnar Myrdals stiftelse uppfyller kraven på höggradig allmännytta. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation 3, bifall till proposition 166 och bifall till skatteutskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Karl Björzén har i sitt anförande berört den folkpartimotion — den har nr 1716 och är avgiven av Kerstin Ekman och Olle Grahn — som behandlas i betänkandet. Jag kan därför fatta mig ganska kort. I motionen tas frågan om vissa beskattningseffekter då bostadsförening omvandlas till bostadsrättsförening upp. Det motionärerna främst finner orimligt är att såväl realisationsvinstskatt som stämpelskatt utgår, även i det fall då en sådan omvandling inte innebär något reellt ägarskifte. Denna orimlighet tycker jag, i likhet med Karl Björzén, att vi hade kunnat undanröja genom att ge regeringen till känna att den borde se över detta. Jag har tittat litet grand i den utredning som skatteutskottets majoritet i sin skrivning åberopar. Det behövs sannerligen inget djupare studium av 155 densamma för att konstatera att det då det gäller bostadsföreningars omvandling till bostadsrättsföreningar råder något som lugnt kan betecknas som regelförbistring. Det är med viss besvikelse som jag, i likhet med Karl Björzén, konstaterar att skatteutskottets majoritet inte vill vara med och förenkla reglerna för övergång från bostadsförening till bostadsrättsförening, eftersom detta kan vara bra för de boende. Herr talman! Jag yrkar med vad jag anfört bifall till reservation 2.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 1982/83:54 behandlas skogsvårdsavgiften. I centermotionen 1597 yrkas en sänkning av skogsvårdsavgiften med 0,1 9; till 0,4 26 fr.o.m. den 1 juli 1983. Skogsvårdsavgiften är avsedd att finansiera vissa statliga insatser för skogsbruket. Den höjning av skogsvårdsavgiften som genomfördes 1981 avsåg att finansiera bl.a. klenvirkesstödet. När klenvirkesstödet nu avvecklas bör också den del av avgiften som finansierar detta stöd slopas. Det finns alltså utrymme för en sänkning av skogsvårdsavgiften med 0,1 96 fr.o.m. den 1 juli. Majoriteten i utskottet föreslår inte någon sänkning av skogsvårdsavgiften. Detta innebär att man frångår gällande princip att avgiften skall användas till gemensamma åtgärder för skogsbruket. Då blir det inte fråga om skogsvårdsavgift, utan i stället om en skärpt beskattning av skogsägarna. Det är viktigt att principen skall vara att skogsvårdsavgiften skall täcka vissa för skogsbruket gemensamma kostnader. Detta understryks i center motionen, och jag vill understryka att det är angeläget att skogsvårdsavgiften anpassas till det behov den skall fylla. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2 i skatteutskottets betänkande 54.

Herr talman! Vpk har väckt motion 2330 med anledning av propositionen om vissa skogspolitiska åtgärder. Två yrkanden i denna motion har behandlats av skatteutskottet. Det ena yrkandet berör frågan om en skogsbeskattningsreform. Vi anser att man redan nu bör utreda frågan om en skogsbeskattningsreform, vilken kan införas när skogsbruksplanerna till fullo är upprättade. Allt talar för en ändrad skogsbeskattning. Virkesförsörjningsutredningen diskuterade frågan, men ansåg att kunskapen om skogsfastigheterna inte var till fyllest för att i det läget förorda en ändring. Nu blir det ett förändrat läge, när skogsbruksplanerna för fastigheterna upprättats. Då läggs den nödvändiga grunden för att införa en beskattning som vi föreslagit. De fackliga organisationerna inom träsektorn har också starkt framhållit det nödvändiga i att en sådan beskattning införs. Det kravet har upprepade gånger ställts. Det andra yrkandet berör frågan om resursförstärkning till skogsbruket och till forskning och utveckling inom vidareförädlingsindustrin. Det kan bl.a. ske genom en produktionsavgift. Med en sådan skulle skogsindustrin kunna bidra ekonomiskt till åtgärder som syftar till att även förbättra virkesförsörjningen. Skogsindustrin har ju under senare år tvingats importera marginalvirke och därmed fått stora merkostnader. Det måste därför vara en angelägenhet av stort intresse för skogsindustrin att virkesförsörjningen fungerar och att behovet av import minskar eller helt upphör. Vi anser att denna fråga bör utredas och att förslag om införande av produktionsavgift bör föreläggas riksdagen. Utskottet har i sin behandling av dessa två yrkanden varit mycket kortfattat. Det kanske beror på att andra frågor har tagit så mycket tid. Till frågan om en skogsbeskattning är utskottet mycket negativt, medan det med anledning av det andra yrkandet hänvisar till att olika finansieringsmöjligheter f. n. övervägs av regeringen. Herr talman! Det som utskottet har anfört med anledning av motionen är inte en skrivning som man kan vara nöjd med, och jag vill därför yrka bifall till de aktuella delarna av motion 2330.

Herr talman! Skatteutskottet har haft till behandling två motioner som yrkar på en sänkning av skogsvårdsavgiften. Den nuvarande avgiften, som för 1983 års taxering är 5,5 Jo och för 1984 5 Ze, föreslås i centermotionen bli sänkt till 4 Zoo och i moderatmotionen till 3 Ze. De båda yrkandena har följts upp i reservationerna nr 1 och 2. Som framgått av de gjorda inläggen har användningen av skogsvårdsav giften tidigare varit begränsad till finansiering av skogsvårdsstyrelsernas verksamhet. Men 1975 beslutade riksdagen att avgiften skulle få användas även för andra ändamål inom skogsbruket. 1979 fattade riksdagen ett skogspolitiskt beslut som bl.a. innebar att skogsbruket i princip skulle vara självfinansierat. Skogsvårdsavgiften skulle användas till sådana ändamål som var till nytta för skogsbruket. Här avsågs områden som forskningsoch utvecklingsarbete, information, utredningsarbete, översiktliga skogsbruksinventeringar, bidrag som skulle vara tillgängliga också för alla skogsägare, m.m. Motionärerna och reservanterna menar att det sker ett överuttag av skogsvårdsavgifter och att avgiften därför bör sänkas. Men som framhålls i centermotion 1596 är det ganska svårt att få fram en exakt redovisning beträffande skogsvårdsavgifternas användning, och eftersom beslutsår och budgetår inte stämmer överens är det besvärligt att tolka uppgifterna. Avsikten har heller aldrig varit att det skall vara en avstämning mellan influtna medel och utgifter för skogsbruket. Som framgår i utskottsbetänkandet skulle enligt de förslag som här lagts fram på skogsbrukets område utgifterna överstiga inkomsterna av skogsvårdsavgifterna. Det här går alltså inte riktigt ihop, om man ser på de utgifter som kommer till för insatser för skogsvården. Utskottet finner därför inte anledning att nu ändra de gällande bestämmelserna för skogsvårdsavgifterna. Jag ber att få yrka avslag på reservationerna 1 och 2. Så helt kort om reservation 3. Där föreslår reservanterna, moderaterna, att ett extra avdrag från inkomster av skogsbruket på 15 96 skall införas. Avdraget skall gälla för leveransvirke, rotposter och egna uttag och avse perioden den 1 juli 1983-den 30 juni 1985. Vi har tidigare haft ett sådant här stimulansavdrag. Det gällde skogsintäkterna för perioden den 1 januari 1981—den 30 juni 1982, men var begränsat till 3-5 20. Där kom man fram till att giltighetstiden för avdraget skulle avkortas i samband med inkomstskattereformen. Utskottet anser inte att skäl föreligger att på nytt införa ett sådant här avdrag, som moderaterna föreslagit. Jag ber att få yrka avslag på reservation 3. Utskottet har också i det här sammanhanget behandlat yrkandena i vpk:s skogspolitiska motion, som John Andersson här redogjort för. Det gäller dels en omläggning av skogsbeskattningen, dels frågan om produktionsavgifter för förädlingsindustrin. Utskottet har inte kunnat biträda yrkandena, bl.a. av det skälet att det skulle medföra att vi fick ett tekniskt ganska invecklat skattesystem.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

Herr talman! När vi förra året diskuterade den här frågan yrkade socialdemokraterna på en enprocentig skogsvårdsavgift. Jag noterar med tillfredsställelse att man nu har accepterat vår linje från i fjol om än med ett års eftersläpning. Att vi nu föreslår en sänkning av skogsvårdsavgiften med 0,1 20 beror, som jag tidigare sade, på att klenvirkesstödet slopas. Det motsvarar just 0,1 70 av skogsvårdsavgiften. Jag anser att våra beräkningar håller väl. Men det är viktigt för framtiden att den aviserade översynen görs och att det sker en redovisning här i riksdagen beträffande frågan om en ytterligare sänkning av skogsvårdsavgiften.
Herr talman! Jag är litet fundersam över vilken ledamot jag skall replikera. I sitt senaste inlägg talade Bo Lundgren mest om skogsbeskattningen, varför jag nog vänder mig till utskottets talesman Rune Carlstein. Det förvånar mig att utskottet är så avogt inställt till att utreda frågan om ett skogsbeskattningssystem. Virkesförsörjningsutredningen fastslog ju att man i nuvarande läge inte kunde föreslå ett sådant system, eftersom kunskaperna om de olika skogsfastigheterna var så ringa. Det föranledde den kommentaren från de fackliga organisationerna inom träsektorn att det var dags att skaffa sig dessa kunskaper. Nu har vi fattat ett beslut om skogsbruksplaner, och det är väl att hoppas att dessa planer genomförs fram emot 1990-talet. Då har vi också de kunskaper som rimligen bör krävas för att genomföra ett nytt beskattningssystem. Kravet från de fackliga organisationerna inom träsektorn om behovet av ett sådant skattesystem är lika starkt i dag, och det upprepas ständigt. Att idag begära att den här frågan skall ses över betyder att man är ute ii tid. Då kan ingen säga att ett beskattningssystem på detta område införs hux flux. I sammanhanget kan man också undersöka om det finns skäl för de farhågor som Bo Lundgren hyser. I fråga om de här två yrkandena i vpk-motionen skulle man kunna vara till freds med vad utskottet skriver angående de olika finansieringsmöjligheterna. Då det gäller den avoga inställningen till ett beskattningssystem kan jag däremot inte alls vara nöjd med vad utskottet skriver. Jag tycker att det finns en så stark opinion och så väldigt många sakskäl för att man skall titta närmare på den här frågan. Vad motionen hemställer om i första hand är ju att man skall utreda frågan.
Herr talman! Förra veckan ägnade riksdagen i stort sett en hel dag åt skogspolitiken och gick noga igenom allt vad som hör till den. Jag tycker att det egentligen inte finns så stor anledning att försöka få i gång en ny skogspolitisk debatt här i kväll. Vad vi tvistar om är om skogsvårdsavgiften skall ligga på 5 oc, 4 Jo eller 3 Zoo. Vi lär inte kunna övertyga varandra om att den ene eller den andre har rätt i det här avseendet. Jag vidhåller utskottets förslag om att vi skall vara kvar på de 5 Zoo som nu gäller. När det gäller moderaternas förslag om att införa en sådan här möjlighet till skattelättnader för dem som avverkar, vill jag säga att det finns en bred majoritet i denna kammare som för inte så länge sedan tog bort ett sådant stöd. Detta var visserligen inte så högt som det som Bo Lundgren nu föreslår, men jag kan inte tänka mig att det var för att det var för lågt som vi tog bort det, utan vi tog bort det därför att vi gjorde en inkomstskattereform. Sedan kan vi ha vilka meningar som helst om den inkomstskattereformen — vi har vår uppfattning, och Bo Lundgren har en annan. Men jag finner inte anledning att vi nu på nytt skall genomföra ett sådant stöd till dem som avverkar skogen, och göra det tre gånger så stort som det var tidigare. Med detta, herr talman, ber jag än en gång att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag skall behandla näringsutskottets betänkande nr 52 i den ordning som reservationer avgivits. Jag börjar därför med regeringens begärda reservationsanslag om 8 200 000 kr. till täckande av kommittékostnader. Det gäller sådana kostnader som inte kunnat beräknas på hösten 1981 då anslaget beräknades. Sedan det under utskottsbehandlingen visat sig att de medel som regeringen yrkat i stor utsträckning redan har förbrukats, har vi moderater accepterat regeringens yrkande i propositionen, men gjort uttalandet att det måste vara regeringens strävan att framgent genom sträng hushållning dels söka kompensera budgetöverskridandet, dels varaktigt söka nedbringa kostnaderna för kommittéväsendet. Jag yrkar bifall till reservation 1. I propositionen begär regeringen vidare att såsom aktieägartillskott få överföra en fastighet i Malå till Sveriges Geologiska AB. Fastigheten tillhör f.n. byggnadsstyrelsen som nu har aviserat att den önskar höja hyran för kommande budgetår med synnerligen betydande belopp, nämligen från ca 500 000 kr. till drygt 4 milj.kr. Normalt sett måste en hyresgäst som utsätts för en sådan begäran om hyreshöjning, som han inte kan acceptera, överväga om han trots allt måste betala den högre hyran eller om han måste flytta. I detta fall är hyresgästen ett av staten ägt aktiebolag som bildats för att en av myndighet tidigare bedriven verksamhet skulle övergå till att bedrivas på affärsmässiga grunder. Nu låter alltså detta bolag meddela regeringen att det, inom ramen för dess verksamhet, inte kan betala den högre hyra som fordras av den andra armen av staten, byggnadsstyrelsen. Vips är då regeringen ute och löser problemet genom att helt enkelt föreslå fastighetens överförande från byggnadsstyrelsen till aktiebolaget utan vederlag. Vi moderater uppfattar ett sådant beteende som närmast absurt — detta förfarande, att genast åsidosätta de av riksdagen beslutade grunderna för den verksamhet som bedrivs i SGAB, Sveriges Geologiska AB. Det måste ankomma på bolaget att så planera sin verksamhet eller den ersättning bolaget fordrar för sina tjänster och varor, att hyran kan betalas. Om dessa lokaler är nödvändiga för verksamheten, måste naturligtvis de som abonnerar på SGAB:s varor och tjänster betala vad det kostar att utnyttja dem. Den av den socialdemokratiska regeringen föreslagna lösningen är en utmärkt demonstration på hur svårt det är för socialdemokrater att rätt förstå och acceptera innebörden av affärsmässiga villkor för affärsverksamhet. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. AB.

Vi moderater kan acceptera att det finns hållbara skäl för att detta förvärv får genomföras, men vi kan inte acceptera en finansiering över statsbudgeten. Vi anvisar i reservation nr 3 en annan finansieringsform. Men vårt huvudförslag är att Vattenfall bör uppmanas att lämna nytt förslag till finansieringen. Vi nämner som exempel möjligheten att avyttra andra tillgångar från vattenfallsverket. Jag yrkar bifall till reservation nr 3. Den tyngsta frågan i tilläggsbudget III och i näringsutskottets betänkande nr 52 är utan tvivel frågan om lånet till Sydgasprojektet. Med anledning av risken för förseningar hemställer regeringen om ett anslag på 74 milj.kr. för genomförande av vissa projektåtgärder, som jag inte skall gå in på i detalj. Ej heller anser jag att jag behöver presentera Sydgasprojektet för kammarens ledamöter. Jag förutsätter att det är väl bekant. Jag vill emellertid göra några principiella markeringar till den ståndpunkt näringsutskottets moderater har tagit. Vi moderater anförde i den allmänna energipolitiska debatten att vi ville se, som det yttrades, mera marknad och mindre politik i energipolitiken. Detta innebär inte och får inte uppfattas så att vi helt förnekar behovet av statliga insatser inom det energipolitiska fältet. Det kan bli nödvändigt med statliga subventioner för att genomföra övergripande energipolitiska lösningar. Man kunde alltså i ett fall som detta tänka sig att Sydgasprojektet tillerkändes statliga subventioner, om detta naturgasprojekt utgjorde inkörsporten till en mer allmän utbyggnad av en nationell energiförsörjning genom naturgas. Projektet kunde i sådant fall tjäna som utbildningsobjekt och referenspunkt för landets tekniker, kommuner och energiföretag. Nu kan inte vi — och, föreställer jag mig, inte någon annan — på horisonten se en utveckling som skulle motivera en sådan satsning. Inga tecken tyder på att vi i Sverige skulle kunna eller önska gå över till en större satsning på energiförsörjning genom naturgas. Vi menar därför att Sydgasprojektet måste ses inom en ganska snäv nationell ram. Det föreligger uppenbarligen mycket stor osäkerhet om detta projekts framtid. Regeringen uttalar sådant tvivel och förutsätter att regeringen måste återkomma till riksdagen under hösten 1983 med en slutlig redovisning av regeringens syn på Sydgasprojektet. Utskottet har under behandlingen försäkrat sig om informationer om projektet som jag inte här skall redovisa. Jag skall bara slå fast att dessa informationer inte kunnat övertyga oss om att det blir billigare eller för staten mer förmånligt att fullfölja projektet än att nu förbereda dess avbrytande. Vi ser det som självklart att ytterligare medel ej skall få disponeras för detta projekt, förrän det kan visas att avvecklingskostnaderna kommer att överstiga statens kostnader för projektets fullföljande. Vi har i reservation 5 utvecklat de synpunkter som vi menar är beaktansvärda, och jag yrkar bifall till reservation nr 5. Till sist, herr talman, vill jag beröra reservation nr 8, som avser stirlingmotorprojektet. Jag har genom att studera gångna tiders handlingar funnit att stirlingmotorprojektet lär kunna betecknas som en av denna riksdags många långkörare. Då regeringen nu begär att riksdagen skall ställa ytterligare resurser till förfogande med anslag om 68 milj.kr., måste det, såvitt jag kan begripa, ske mot regeringens bättre vetande. Såvitt jag har funnit vid min genomgång av handlingar, dokument och beslut i riksdagen rörande detta projekt har riksdagen redan tidigare sagt ifrån ”hit men inte längre”. Det är därför förvånande och beklagligt att näringsutskottets majoritet tillstyrker det i propositionen begärda anslaget på 68 milj.kr. och därmed förlänger statens engagemang t.o.m. år 1985 för en del av stirlingmotorprojektet. Vi moderater anser att riksdagen inte bör tillstyrka förslaget. Om de delprojekt av stirlingmotorprojektet som United Stirling har träffat överenskommelser om med amerikanska affärspartner är vad de av de ansvariga företrädarna för Stirlingbolaget uppger vara skall de redan nu kunna finansieras på kommersiella grunder. Vi yrkar därför avslag på regeringens yrkande, och jag yrkar bifall till reservation 8.

Herr talman! I tilläggsbudget III, som behandlas i näringsutskottets betänkande nr 52, vill jag kommentera tre ärenden och börjar med statens vattensfallsverks förvärv av 84083 aktier i Bergslagens Gemensamma Kraftförvaltning AB. Ärendet är i flera avseenden intressant och kan ha en principiell betydelse. Propositionens uppgifter om förvärvet är mycket knapphändiga. Det har inte heller varit möjligt att på den tid som stått till buds få fram det material som är nödvändigt för en acceptabel analys av förvärvet. Föredragande statsrådet konstaterar att förvärvet görs till en lägre nivå än vid förvärv av Gränges kraftrörelse. Några bevis för detta redovisas inte. Aktierna har ett nominellt värde av 100 kr. och förvärvas till ett pris av 4 013 kr. per styck. I en tidigare uppgörelse var priset 4495 kr. Efter införandet av den särskilda vattenkraftsskatten har omförhandling skett och priset alltså sänkts med ca 10 2, vilket kan synas anmärkningsvärt litet med hänsyn till att regeringspartiet i andra sammanhang har hävdat att vattenkraftsskatten har inneburit en mycket betydande sänkning av värdet på vattenkraft. BGK redovisade 1981 en vinst på 9,9 milj.kr. Det kan noteras att BGK:s resultat belastas med 8 milj.kr. avseende räntor och kursförluster för 3:e kärnkraftsaggregatet i Oskarshamn. Genom delvis avyttring av oljelager har BGK gjort en försäljningsvinst på 7 miljoner och har upplöst lagerreserver med 15,6 miljoner. 15 miljoner har avsatts till investeringsfonden, men någon avskrivning utöver plan har inte gjorts. Finansiella intäkter överstiger finansiella kostnader med 13,4 milj.kr. Utan detta stora finansnetto och vinsten på oljeförsäljningen skulle BGK visat ett negativt resultat efter planenliga avskrivningar. Vattenfalls förvärv av 84 083 aktier innebär, enligt vår information, att Vattenfall ökar sitt aktieinnehav från 23,6 till 46,9 20. Den direkta avkastningen på de 337,4 milj.kr. som Vattenfall vill investera i detta aktieförvärv torde under lång tid bli mycket liten. Vi har ingen möjlighet att bedöma värdet av de samordningsvinster som kan göras, men vi är synnerligen tveksamma till att de kan vara av den storleksordningen att ett företag som 1981 inte har gett någon egentlig vinst kan ha ett värde som överstiger i balansräkningen redovisade tillgångar med mycket mer än en miljard. Att i ett mycket ansträngt statsfinansiellt läge belasta statens budget med denna typ av utgifter kan i varje fall inte försvaras. Vattenfall har föreslagit att förvärvet finansieras med rörelsemedel, vilket kan motiveras av bl.a. att förvärvet inte kommer att ge någon direktavkastning av betydelse under åtskilliga år. Möjligheterna att belasta förvärvet med normala räntekrav föreligger sannolikt inte. I reservation 4 föreslår centern tillsammans med folkpartiet att Vattenfalls förvärv av 84 083 BGK-aktier skall godkännas endast under förutsättning att det helt finansieras med rörelsemedel och att propositionens förslag om att anvisa 337,4 miljoner för detta ändamål avslås. Jag skall inte upprepa vad jag har sagt förut om regeringens slösaktighet när det gäller att anvisa medel under innevarande budgetår utan hänvisar till tidigare debatt. Den andra frågan jag vill beröra är lån till Sydgasprojektet. Utskottsmajoriteten och moderaterna har ett mycket snävt synsätt på detta projekt. I huvudsak pläderar de för att statens kostnader måste begränsas. Detta är i och för sig en vällovlig målsättning, men den får inte dölja väsentliga värden i projektet. Låt mig först konstatera att dagens problem med Sydgasprojektet skulle ha varit ett passerat stadium, om riksdagen 1978 hade bifallit det förslag till gasavtal som den då hade att ta ställning till. Gasavtalet 1978 var väsentligt fördelaktigare än det vi nu har med Danmark. Dock hjälper det föga att i dag beklaga riksdagsmajoritetens kortsynthet 1978. Viktigt i dag är att vi fullt ut beaktar det framtidsvärde som gasen kan ha. Miljövärdet är ett känt begrepp och allmänt accepterat. Lika lätt är det inte att mäta värdet av den diversifiering av vårt energisystem som införandet av gas innebär. Gasen är en förnämlig industriråvara och en högvärdig energi samt innebär ett viktigt komplement till den traditionella fjärrvärmen. Flertalet av de hus som i dag har vissa fördelar av att övergå från olja till el skulle inom för gasen tillgängligt område sannolikt på sikt ha betydande ekonomiska fördelar av att ansluta till gas. Det är självklart inte möjligt att i dag förutsäga prisutvecklingen på olika energislag. På litet längre sikt är det dock mycket troligt att gasen kommer att vara mycket konkurrenskraftig gentemot elström. Såsom utskottsmajoriteten också konstaterar, innebär det sannolikt betydande kostnader att i dag avbryta Sydgasprojektet. Vad centern vill poängtera med sin reservation är att det finns all anledning att göra en positiv framtidsbedömning av gasintroduktionens värde, att användas som underlag för kommande beslut i denna fråga. Till sist, herr talman, ett par ord om stirlingmotorutvecklingen. Även bra och framtidsinriktade produkter har ofta stora svårigheter att etablera sig i en väl reglerad produktmarknad. Stirlingmotorn har uppenbara fördelar på en rad tillämpningsområden. Ändå kan konkurrensen bli övermäktig från sedan årtionden väletablerad teknik. Den långa seriens fördelar, som inte kan förnekas, ger i det här fallet den sämre tekniken fördelar som kan vara mycket svåra att övervinna. För en positiv utveckling kan det finnas samhällsekonomiska motiv att stödja sådan teknik som stirlingmotorn representerar tills den får luft under vingarna. Det finns i dag åtminstone ett par teknikområden där stirlingmotorn mycket snart bör ha en acceptabel konkurrenskraft. Jag vill nämna undervattenstekniken och viss tillämpning för produktion av elström med hjälp av solenergi. Därtill skall läggas stirlingmotorns möjligheter vid viss tillämpning av värmepumpsteknik. Jag är rätt övertygad om att moderaternas avslagsyrkande är liktydigt med att vi skulle kasta ut barnet med badvattnet. Jag tror att stirlingmotorn — må vara senvuxen — ändå är en baby med mycket goda framtidsutsikter. Liten blir stor. Det är bra om tillväxten får ske i hägnet av svenskt näringsliv. Herr talman! Med den anförda argumenteringen yrkar jag bifall till reservationerna 4 och 6 och i övrigt till näringsutskottets hemställan i dess betänkande 1982/83:52.

Herr talman! Jag skall beröra reservationerna 6 och 7, som handlar om naturgasintroduktionen i Sverige.

För Sverige är det uppenbarligen inte kommersiellt lönsamt, som det sägs. Utskottsmajoriteten skriver också att det skall vara kommersiellt lönsamt för att man skall fortsätta att satsa på naturgas i Sverige. Då kan man fråga sig varför det inte är lönsamt i vårt land, när alla andra stora industrinationer i Västeuropa uppenbarligen finner det mycket lönsamt att satsa på naturgas. Mot bakgrund av den energipolitiska diskussionen och de energipolitiska åtgärder som har företagits i Sverige i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet är det ganska lätt att finna svaret. Man har medvetet gjort sådana satsningar, i strid mot både folkomröstning och riksdagsbeslut, att en så oerhört bra energikälla som naturgas har ställts offside. Framför allt har man sett till, att elproduktionen har slussats in i det svenska energisystemet på ett sätt som över huvud taget inte var förutsett när vi diskuterade de här frågorna tidigare. I första hand är det alltså elvärmen som är en bov i det här dramat. Man har — vilket vi lätt kan konstatera, om vi tittar på energibalanser, energiförbrukning och annat — kört in el i värmesystemet i Sverige på ett sätt som gör att andra energislag, t.ex. naturgasen, nu inte har någon chans att bli, som det sägs, kommersiellt konkurrenskraftiga. Det är självklart att kommuner och enskilda i det här lilla påbörjade projektet i Sydsverige inte är intresserade av att satsa på en ny energikälla som naturgas när de billigare kan få samma energimängd genom el. Hela boveni dramat är den medvetna politik som har förts: att dumpa elströmmen i värmesystemet. Vi kan konstatera — vilket vi kanske återkommer till i morgon — att elenergin har fått en realprissänkning under de senare åren, som gör att den ligger långt under i pris jämfört med andra energislag och därigenom naturligtvis blir konkurrenskraftig och slår ut de andra. Det är också intressant att vid de utfrågningar vi har haft med olika representanter i näringsutskottet har det aldrig av någon kunnat lämnas ett tillfredsställande svar på frågan, vilken roll elanvändningen i värmesystemet spelar i det här sammanhanget. Varken av Svenska Petroleums representant eller av industridepartementets representant har det kunnat lämnas några konkreta och uttömmande svar på frågan, vilken inverkan elpriset kommer att ha om säg tre eller fyra år eller hur det hittills har bidragit till att stoppa naturgasintroduktionen i Sverige. Det är naturligtvis där vi har boven i dramat. Ivar Franzén har tidigare talat om naturgasens fördelar — jag behöver inte gå in på dem. Det säger sig självt, utan större utläggningar, att naturgas har stora fördelar. Det stora intresse som visas för naturgasen i Europa i övrigt är naturligtvis också någonting som talar för dess fördelar. Man har sagt i vissa sammanhang att det inte är någon idé att satsa på naturgas, eftersom det är samma energislag som olja. Man menar att olja och gas kommer ”ur samma hål”, som någon representant i näringsutskottet uttryckte saken, vilket är en grov förenkling och dessutom ett felaktigt påstående. Man tar nämligen i många fall ut naturgas ur fyndigheter i fält där man över huvud taget inte tar ut någon olja — och vice versa naturligtvis. Det är alltså, som det uttrycks i reservationen och som har nämnts här tidigare, fråga om en diversifiering av den svenska energianvändningen, som är mycket angelägen och som det vore värt att satsa på. Både naturgas och olja behövs inom det svenska energisystemet under överskådlig tid. Det är stor skada att vi fortfarande står och stampar på samma fläck som ett u-land i fråga om naturgasanvändning i jämförelse med de övriga industrinationerna i Västeuropa. Vi har från vpk:s sida i en motion, undertecknad av Bertil Måbrink och mig själv, tagit upp möjligheterna till naturgasimport från Sovjetunionen via Finland. Vi känner alla till det stora intresse som har visats i Västeuropa för de sovjetiska naturgasfyndigheterna och hur man i opposition mot sin handelspartner och försvarspolitiske partner USA kämpat sig till rätten att ansluta sig till den nya gasledning som nu håller på att byggas från Sovjetunionen fram till stora industricentra i Västeuropa. Naturgas är inte bara en billig energikälla, utan en satsning på naturgas ger också stora, lönsamma, viktiga industrikontrakt i form av ledningstillverkning, olika stationer, pumpar och överföringsanordningar av de mest skilda slag. Det är ett incitament och en uppryckning för framför allt västtysk industri som man med näbbar och klor har slagits för mot USA:s bojkottförsök m.m. Men i Sverige är man inte intresserad. Finländarna, som har naturgas från Sovjet i Kouvola strax öster om Helsingfors, är mycket intresserade av en utvidgning av det finländska nätet och i det sammanhanget naturligtvis oerhört intresserade av svensk medverkan. Det gäller i första hand en framdragning till Helsingfors men också till orter som ligger väster om Helsingfors, alltså närmare kusten och närmare Sverige. Men från Sveriges sida har intresset hittills varit väldigt dåligt. I utskottsbetänkandet hänvisar man till att Swedegas fått i uppdrag att undersöka de här sakerna, göra markstudier, undersöka intresset för anslutning m.m. Men det är ju inte särskilt mycket att ta på i denna viktiga fråga. Vi har i vår motion pekat på vad det skulle betyda för de mellansvenska industriorterna, om man kunde få en anslutning av naturgas över Ålands hav. Vi har pekat på möjligheterna, vilket också har refererats på många andra håll, till sammankoppling av en eventuell gasledning från Nordsjöfyndigheterna och att Sverige på det sättet skulle kunna bli anslutet till det europeiska gasnätet både i väster och öster. Det är ett märkligt förhållande att intresset är så oerhört litet. Vi vet också att kommunerna och länsstyrelserna i berörda regioner — bl.a. Gävle kommun, Uppsala län och industriorterna i Norduppland — är mycket intresserade av ett sådant här projekt. Man kan inte annat än beklaga att vi tidigare har låtit tågen gå förbi oss i sådana frågor som t.ex. när det gällt naturgasimport från Sovjetunionen, medan andra länder har ”hoppat på”. Sitter vi ännu en tid med armarna i kors är jag rädd att tåget tyvärr också den här gången går ifrån oss med allt vad det betyder av sämre energiunderlag, stora förluster i fråga om industriorder till svensk stålindustri osv. Jag hoppas alltså att vi, när den undersökning som utlovats i utskottsmajoritetens förslag är färdig i slutet på 1983, skall få en positiv framtoning av naturgasimporten från Sovjetunionen och att vi kan få ett samarbete med Finland, för det vill Finland ha i den här frågan. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 6 och 7.

Herr talman! I betänkande 52 från näringsutskottet tas blandade anslag inom vårt utskottsområde upp som regeringen föreslagit i tilläggsbudget III. Jag vill börja med att yrka bifall till näringsutskottets hemställan och avslag på samtliga åtta reservationer. Det är smått och stort som blandas i de reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet. Till småtterierna vill jag tveklöst hänföra de två första reservationerna, som moderata samlingspartiet ställer sig bakom. I den första av dem går man till attack mot de ytterligare anslag som behövs för kommittéväsendet och som det inte var lätt att beräkna i samband med avlämnandet av budgetpropositionen. I den andra reservationen motsätter sig moderaterna aktieägartillskott till Sveriges Geologiska AB. Det tillskottet behövs för att till bolaget överföra de statligt ägda lokaler som bolaget håller till i. Det är ett engångsproblem som blir löst genom det här aktieägartillskottet. Detta tillskott är inte så konstigt som Nic Grönvall försöker utmåla det hela — att det skulle innebära ett frångående av de affärsmässiga principer som riksdagen långsiktigt har lagt fast för bolaget. Det är inte konstigare än om ett privat aktieägartillskott skulle ha skett till ett privat företag eller liknande. Vi kan alltså inte riktigt förstå varför man vill förstora ärendet så som man har gjort från moderaternas sida. Jag yrkar därför avslag på de moderata reservationerna. Efter dessa två reservationer följer två andra reservationer som behandlar Vattenfalls köp av aktier i Bergslagens Gemensamma Kraftförvaltning AB. Det är en reservation från moderaterna och en från folkpartiet och centerpartiet gemensamt. Jag vill börja med att konstatera att det är tillfredsställande att de borgerliga partierna ändå inte har velat motsätta sig Vattenfalls köp. Men det är beklagligt att de inte vill bevilja det anslag som regeringen föreslår till förvärvet. Från borgerligt håll har man i stället tänkt sig andra finansieringsformer. Sådana kan naturligtvis alltid diskuteras, men jag tycker inte att det finns någon större anledning att ändra på det förslag som kommit. Moderaterna vill att Vattenfall skall finansiera köpet genom att sälja andra tillgångar. Folkpartiet och centern vill att Vattenfall skall ta rörelsemedel för att betala förvärvet. I olika konkreta situationer kan man naturligtvis överväga detta, men det ena finansieringsalternativet är i stort sett lika bra som det andra, och til syvende og sidst inlevereras ändå rörelseöverskott och liknande till staten. Dessutom fastställer regering och riksdag investeringsbudgeten för Vattenfall, och där bestäms ramarna. På några års sikt kan det alltså komma på ett ut hur man i en konkret situation som den nuvarande har finansierat förvärvet. Vi har alltså från utskottsmajoritetens håll inga principiella invändningar mot att Vattenfall vid ett specifikt tillfälle av energipolitiska skäl gör sig av med några av sina tillgångar. Men vi tycker att det är olämpligt att man precis nu störtar sig ut och säljer, enbart för att klara det här aktieförvärvet. Inköp och försäljningar bör ses litet mera långsiktigt än vad som framgår av exempelvis den moderata reservationen. Reservationerna 5 och 6 tar upp frågan om fortsatta lån till Sydgasprojektet för att hålla det hela gående till dess att regering och riksdag prövat projektets fortsatta öde. Det är dels en moderatreservation, som är kritisk till Sydgasprojektet, dels.en center-vpk-reservation, där reservanterna mer eller mindre reservationslöst uttalar sig för Sydgasprojektet. Utskottsmajoriteten har intagit något av en mellanställning. Vi säger att det är helt klart att Sydgasprojektet som det nu är inte är ett lämpligt avvägt projekt med hänsyn till de avtal som föreligger. De avtalen slöts under regeringen Fälldin, och det har visat sig att de, om de fullföljs, kan bli mycket dyrbara för svenska staten. Det är helt enkelt så att förluster i miljardklassen hotar vid horisonten. Självfallet är detta oroande; därför är regeringen nu sysselsatt med diskussion med de olika intressenterna om revideringar av detta avtal. Förhoppningen är att man så mycket som möjligt skall kunna begränsa de förluster som kan komma att uppstå. Det är ingalunda självklart — om man inte uppnår ett avtal som är rimligt — att Sydgasavtalet över huvud taget kommer att bestå. Det krävs ett givande och tagande från olika håll för att det hela skall gå i lås. Utskottet har sett mycket allvarligt på den här frågan. Stora pengar är involverade, och vi har ägnat en hel del tid åt ärendet. Vi avvaktar nu med intresse vad regeringen kommer att redovisa på den här punkten. Vi hoppas självfallet att man skall kunna komma fram till ett avtal, men samtidigt säger vi i utskottsmajoriteten i betänkandet att Sydgasprojektet självfallet aldrig kan vara ett självändamål; det finns gränser för vad staten kan ta på sig. För att understryka allvaret i utskottets bedömning vill jag citera några rader ur utskottets betänkande. Vi säger på s. 11: ”Vid ett ställningstagande till frågan om Sydgasprojektet skall genomföras eller inte måste det enligt utskottets uppfattning vara en viktig utgångspunkt att de totala kostnaderna för staten skall begränsas så mycket som möjligt. Vid en beräkning av dessa kostnader bör även beaktas samtliga de kostnader som kan härledas till projektet i form av eventuella statliga incitament till en gasintroduktion, såsom subventioner till investeringar eller skattemässiga fördelar för gas. Givetvis skall också eventuella kostnader för nedläggning av projektet ingå i den analys som måste göras vid ett ställningstagande i frågan.

Vi säger detta för att markera hur utskottet preliminärt ser på Sydgasprojektet. I övrigt avvaktar vi regeringens fortsatta redovisning på den här punkten. Slutligen, herr talman, vill jag ta upp reservation 8, som gäller fortsatta statliga anslag till stirlingmotorprojektet. Vi vill till viss del instämma i den moderata reservationen, dvs. i att man inte i all evighet kan pytsa in statliga bidrag till detta projekt. Vi anser oss i denna omgång kunna ställa oss bakom regeringsförslaget om sådant bidrag, men vi räknar med att man nu ganska snart måste komma fram till en kommersiellt grundad fortsatt finansiering av projektet. Detta statliga bidragsprojekt får inte bli något perpetuum mobile. Det har varit en lång följetong, och det är frågan om ett stort projekt, men det är näringsutskottets förhoppning att de ospecificerade statliga bidragen nu skall komma till ett slut och att man efter det nu aktuella bidraget skall kunna gå vidare med en finansiering på kommersiell basis. Herr talman! Jag skall inte närmare gå in på de inlägg som redovisats från denna talarstol. De har väl delvis besvarats genom det som jag i allmänna ordalag fört fram som motivering för avstyrkandena av reservationerna. Jag nöjer mig därför med att avslutningsvis ännu en gång yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande 52.
Herr talman! Det är betänkligt att talesmannen för näringsutskottets majoritet föraktfullt viftar bort yrkanden om anslag på i det ena fallet 29 miljoner och i det andra fallet 337 miljoner såsom småtterier. I en tid då alla ansträngningar här i riksdagen borde förenas i kampen mot ett växande budgetunderskott är det oroande att man fäller sådana kommentarer. Det är betänkligt också från den synpunkten att det som Lennart Pettersson kallar för småtterier naturligtvis är en mycket betydande del av den affärsmässiga kalkyl på vilken SGAB skall bygga sin verksamhet. Om man på det här viset viftar bort 29 miljoner som småtterier, tar man också bort underlaget för en korrekt kalkylering av de varor och tjänster som SGAB skall tillhandahålla på marknaden. Jag menar att det är mycket betänkligt att på det sättet handskas både med riksdagens beslut om affärsmässighet och med statens finanser. Jag vill tacka Lennart Pettersson för det utomordentliga stöd han gav för en moderat ståndpunkt i Sydgasprojektsfrågan. Man kan väl egentligen bara beklaga att han inte fullföljer de slutsatser han inleder med när han refererar utskottsmajoritetens ståndpunktstagande. Det finns inte i skrivningen och fanns, såvitt jag kan erinra mig, inte heller i utskottsbehandlingen någon ordentlig och hållfast redovisning av varför de 74 miljonerna nu skall spenderas. Man har naturligtvis, Lennart Pettersson, också möjligheten att försöka hejda projektet och ta på sig de kostnader som detta kanske för med sig. Då ansluter man till den ståndpunkt som moderaterna intagit i sin reservation, nämligen att projektet, såsom Lennart Pettersson här anförde, varken kan eller får fortsätta att genomföras, om det inte kan ske på sådant sätt som framgår av utskottsmajoritetens skrivning, som citerades av Lennart Pettersson. Jag tycker alltså att en mera intelligent och logisk slutsats av majoritetens ståndpunkt hade varit att ni anslutit er till moderaternas reservation. Jag önskar er välkomna till den ståndpunkten.
Herr talman! Lennart Pettersson inleder sitt resonemang om Vattenfalls aktieförvärv med att konstatera att det kommit ett förslag, och det var regeringsförslaget som han då åsyftade. Det har dock kommit två förslag, och det har också i Vattenfalls förslag redovisats att aktieförvärvet skulle bekostas med rörelsemedel. Jag vill också ta upp ett litet nyansfel i Lennart Petterssons framställning. Det är inte så att överskottsmedel som Vattenfall får utan vidare inlevereras till staten. Vattenfall inlevererar en ränta på det statskapital som verket disponerar. En annan sak som händer om förvärvet förs som en investering är att man skapar möjligheter till avskrivning på återanskaffningsvärdet, som så småningom gör att ganska mycket pengar samlas i Vattenfalls kassakista genom det system som här tillämpas. Det är faktiskt en rätt stor skillnad mellan de två hanteringssätten. Om ett sådant här ur samhällssynpunkt meningslöst aktieförvärv skall genomföras, så skall detta i så fall ske med företagets interna medel. Vår åsikt här grundar sig på att vi bedömer det förfarandet vara en på sikt större uppoffring för Vattenfall, som därmed blir utsatt för en något litet hårdare prövning. Sedan vill jag tillägga att med socialdemokraternas sätt att se det är en ökning av budgetunderskottet med 337,4 miljoner tydligen ett plus, jämfört med nästkommande års budgetunderskott. Jag noterar med tillfredsställelse att socialdemokraterna inte har några principiella invändningar mot att Vattenfall försäljer vattenkraft. Jag tycker att regeringen skall försöka göra allvar av de tankarna och se till att detta blir någonting som händer i praktiken. Lennart Pettersson sade beträffande Sydgasprojektet att detta skulle kunna innebära förluster i miljardklassen. Låt mig då påminna om vad en regeringsföreträdare sade vid vår hearing i näringsutskottet, nämligen att dessa förluster i första hand bestäms av hur energin placeras i energisystemet. Det uttalandet var i viss mån bakgrunden till att jag ville poängtera de framtidsvärden som finns i gasen. De som vill beakta dem får möjlighet att aktivt verka för att gasen får en sådan placering och en sådan leveransomfattning att gasintroduktionen faktiskt blir en ganska bärande investering. Självfallet är inte introduktion av gas något som skall göras som ett självändamål, men den diversifiering av vårt energisystem som den innebär kommer att få ett framtidsvärde som ingen bör försumma att beakta.
Herr talman! Jag kan inte underlåta att ändå beteckna det som moderaterna har reserverat sig emot, bl.a. aktieägartillskottet till Sveriges Geologiska AB, som småtterier. Det handlar om ett engångsbelopp som behövs för att klara en specifik finansieringsfråga. Den kan bolaget inte rimligen klara på den korta period som står till förfogande, utan man måste tänka sig det här tillskottet. Det behöver inte nödvändigtvis påverka företagets kalkyler. Riksdagens krav på affärsmässighet står ju fast. Jag är säker på att regeringen kan hålla i minnet vilka tillskott bolaget härutöver har fått. Affärsmässighet innebär ju även att det som tillskjutits i form av eget kapital också skall förräntas. Det här är närmast en finansieringsfråga, och inte någonting som har att göra med lönsamhetskalkyler. Jag tycker det finns anledning att påpeka att det är viktigt att Nic Grönvall skiljer mellan finansieringskalkyler och kostnadsoch intäktskalkyler. Nic Grönvall påstår att socialdemokraternas ställningstagande när det gäller behovet av ett reviderat Sydgasavtal och en minskning av de stora kostnader som man kan se som ett akut problem innebär att vi har närmat oss den moderata ståndpunkten. Så är inte fallet. Moderaterna satt ju i regeringen vid det tillfälle då detta sällsynt ogynnsamma avtal slöts. Om man skall tala om reträtt på senare tid på något håll, så är det moderaterna som retirerat från ett avslag på dessa 74 miljoner och godtar nu att man under vissa villkor betalar ut 74 miljoner. Där har vi alltså den verkliga reträtten, så Nic Grönvall bör inte försöka blanda bort korten på den här punkten. Ivar Franzén, centerpartiets företrädare i den här frågan, säger att Sydgasprojektet ingalunda innebär risker för miljardförluster. Som det nu är, är det tyvärr så. Vi blev i utskottet upplysta om att det kan bli fråga om förluster på mellan 500 och 2000 miljoner. Det kan naturligtvis inte accepteras att man i en tid då budgetunderskotten är så stora som de är gör ytterligare påspädningar. Ivar Franzén talade nyss om behovet av att bekämpa de stora budgetunderskotten. Det måste naturligtvis gälla alla de projekt som riksdagen har att ta ställning till i dagens situation. Sydgasprojektet har inte längre så stor energipolitisk betydelse att vi kan riskera att förlora dessa väldiga belopp. Men min förhoppning är trots allt att regeringen skall kunna förhandla fram ett avtal som är acceptabelt både för staten och för de inblandade kommunerna. Med detta ber jag att än en gång få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Helt kort: Tillskottet till SGAB sker till en valuta av en krona, vilket naturligtvis betyder att det i SGAB:s finansieringskalkyler redovisas till värdet av en krona. Det kan och kommer med säkerhet att utnyttjas som underlag för en speciell kalkylering av de varor och tjänster som SGAB tillhandahåller. När det gäller Sydgasavtalet, Lennart Pettersson, bryr jag mig inte om att värdera vem som slår till reträtt. Vad vi moderater sätter främst är att inte dra på skattebetalarna stora bördor för projektets genomförande. Det vill av det sagda förefalla som om detta även är riksdagens socialdemokraters strävan. När det nu är så, kan detta uppfattas vara ett mycket viktigt besked till regeringen.
Herr talman! Lennart Pettersson säger att avtalet med Danmark om gasintroduktion är ett sällsynt ogynnsamt avtal. Låt oss ändå konstatera att när avtalet ingicks bedömde då tillgänglig expertis att det skulle innebära, även om inte omedelbart så över en viss tidsperiod, en klart lönsam gasintroduktion. Jag tycker att detta bevisar att förutsättningarna kan förändras ganska snabbt. En av de viktigaste orsakerna till förändringen är att förbrukningen inte blir så stor som man räknat med. Jag refererade tidigare till en regeringsföreträdare som menade att om gasen bara fick den rätta platsen i energisystemet, skulle förlustriskerna i stort sett garderas. Det var det jag refererade till, Lennart Pettersson. Jag gjorde inte några personliga uttalanden om hur stora eller hur små riskerna skulle vara utan hänvisade till den regering som representerar ert parti.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 53 redovisas utskottets ställningstagande till regeringspropositionen nr 168 om telesatellitprojektet Tele-X. I propositionen anmäls att förhandlingar mellan Sverige och Norge harlett fram till att förslag till avtal om samarbete på telesatellitområdet har utarbetats. Som ett första steg i detta samarbete skall Tele-X-projektet genomföras. Riksdagen föreslås nu godkänna detta avtal. Därigenom ikläder sig staten ekonomiska förpliktelser. Kostnaden för att genomföra Tele X-projektet beräknas till I 250 milj.kr. i prisnivån januari 1982. Avsikten är att Sverige skall svara för 85 90 av finansieringen, medan Norges finansieringsandel uppgår till 15 96. Det är tillfredsställande att detta avtal om samarbete på telesatellitområdet inom den nordiska gemenskapen kommer till stånd. Det innebär bl.a. att ett utbyte av nordiska TV-program kan ske, om än till en i början begränsad omfattning. Samtidigt initieras ett viktigt forskningsoch utvecklingsarbete inom elektronikområdet, vilket på sikt kan ge betydelsefulla industripolitiska fördelar. Den rollfördelning mellan stat och näringsliv som vi moderater eftersträvar på näringspolitikens område innebär att statens uppgift skall vara att främja tillväxt och sysselsättning generellt, men inte att styra utvecklingen inom och mellan olika branscher. Staten bör — som vi framhåller i vår motion nr 2408 — inte driva företag annat än i rena undantagsfall. Erfarenheten av verksamheten inom t.ex. Statsföretagsgruppen visar svårigheterna för statliga företag att nå den effektivitet och affärsmässighet som präglar enskilt ägda företag. Erfarenheterna visar också att statligt ägande av företag inte bidrar till den internationella förnyelse som Sverige så väl behöver. Valfrihet, mångfald och yttrandefrihet skall vara de grundläggande förutsättningarna för samhällets mediepolitik. Monopol på massmedieområdet när det gäller såväl traditionella som nya medier skall avskaffas. Staten skall ange de yttre ramarna, men icke svara för detaljstyrning inom dessa. Statens uppgift är således att stimulera till valfrihet och yttrandefrihet samt till kvalitet i utbudet. Mot denna bakgrund är det angeläget att åstadkomma en affärsmässig finansiering av det nu aktuella telesatellitprojektet. Det är naturligt att staten till viss del kan stödja projekt på experimentstadiet, bl.a. för att underlätta att dessa leder fram till en kommersiell verksamhet. Men detta synsätt skall inte utesluta att näringslivet ändock i ett sådant skede helt eller delvis svarar för finansieringen. Vi godtar emellertid den uppläggning som redovisas i propositionen, dels med hänsyn till att projektet på nuvarande stadium är av experimentkaraktär, dels med hänsyn till att staten medverkat till att det aktuella avtalet har kunnat komma till stånd. Vi utgår emellertid från att projektet skall initiera en framtida kommersiell verksamhet. Utskottets ledamöter från moderata samlingspartiet och folkpartiet delar, som framgår av reservationen nr 2 i betänkandet, motionärernas uppfattning att statens finansiella ansvar bör avvecklas i takt med att satelliterna initierar kommersiell verksamhet. Enligt vår mening måste regeringen noga följa utvecklingen på området och ta erforderliga initiativ i detta syfte. Vi föreslår därför i reservationen att riksdagen skall besluta att göra ett uttalande av denna innebörd. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen nr 2 och i övrigt till utskottets hemställan i den version av betänkandet som senast blivit utdelad.

Herr talman! Vi har riktat stark kritik mot Tele-X i den version som projektet har presenterats i i näringsutskottets betänkande nr 53, och detta av en rad skäl. Vi har för det första sagt att Tele-X kostar pengar, vilket också framhölls från moderat håll — 1 250 milj.kr. Av denna summa skall Sverige svara för 85 90. Sverige har helt enkelt ingått ett uselt avtal, och det erkänner också utskottet delvis i sitt betänkande. För det andra har vi sagt att projektet inte leder till den stimulans för svenskt näringsliv som anges i det ursprungliga förslaget. Det är ju ett faktum. Ny teknik har visat att huvuddelen — precis som beträffande JAS-projektet och en mängd andra sådana här projekt - kommer att förläggas utomlands. I det sammanhanget kan man påpeka att t.o.m. styrelsen för teknisk utveckling anser att Sverige i detta fall ligger tio år efter sin tid. Varför inte satsa på framtidsprojekt i stället för att försöka haka på där andra redan ligger före. För det tredje innebär inte Tele-X ett samnordiskt samarbete. Detta var ju ett av skälen för Tele-X-projektet. Nu gäller det Sverige och Norge. Finland kan kanske tänka sig komma med. Danmark har hoppat av, och det är alltså Sverige som får bekosta projektet. Samnordiskt samarbete, som det skrivs om i propositionen, är det alltså över huvud taget inte tal om. För det fjärde får Tele-X allvarliga kulturpolitiska konsekvenser. Det här är ett betänkande från näringsutskottet. Skälet till att kulturutskottet över huvud taget har fått yttra sig i detta sammanhang är ju vpk:s motion. Enligt vår åsikt är inte Tele-X den modell som man bör välja för ett kulturpolitiskt samarbete i Norden. Tele-X skall ses i ett större sammanhang. Vi har pekat på kabel-TV-utbyggnaden, som kommer att bli rätt dyrbar. Och vi har också framhållit en rad andra skäl, eftersom vi anser att Tele-X rent kulturpolitiskt inte är den modell som man bör välja. Nu tar näringsutskottet upp frågan, och även moderaten talar om valfrihet, mångfald, kvalitet. Det är precis det som jag tror att såväl socialdemokraterna som kommunisterna står för, ja hela arbetarrörelsen, men inte i samma mening som moderaterna. Trots att det egentligen är litet knepigt att så här dags på natten diskutera ett projekt på 1 250 milj.kr., vill jag inte ta kammarens tid i anspråk längre, utan yrkar bifall till reservationerna 1 och 3.